Herr talman! Trots herr Lothigius” kritik skall jag trampa i herr Hedlunds spår en stund. Först vill jag emellertid helt instämma i de synpunkter på remissdebatten som både herr Hedlund och herr Lothigius framförde. Jag vet inte hur många gånger vi har stått här i talarstolen och kritiserat remissdebattens uppläggning. Det som utspelas i dag är en upprepning av det som hände för två år sedan. Jag har faktiskt gjort vad på mig ankommer för att försöka få en ändring till stånd. Jag har tjatat på både finansministern och statsministern för att få en omläggning. Jag har lagt fram ett konkret förslag, men det har inte lett till någonting. Är det möjligt att de politiska förhållandena kommer att ändras så under året att det skall gå att få en reform nästa år, är ju det en fördel utöver alla de andra fördelar som en sådan politisk förändring skulle kunna föra med sig. En enda vinst har dock debatten så här sent en lördagseftermiddag nämligen den att den av någon anledning kunnat föras i en trevligare och mera resonerande ton än vad som annars brukar vara fallet. Kanske kritiken mot tonläget i år inte så mycket gällt andra kammaren som fastmera första. Här tycks man i år ha varit mera beredd att diskutera än att påstå, och redan det är ju en fördel. När vi hade vår stora debatt i förrgår var utgångspunkten att konjunkturläget var ovisst. Vi var mer eller mindre optimistiska i våra prognoser, men alla var vi osäkra. Vi var också överens om — i varje fall flertalet — att även om konjunkturerna skulle motsvara de optimistiska förväntningarna hos regeringen, kommer åtskilliga problem att kvarstå för det svenska näringslivet. Det är alltså inte alls säkert, att en vändning av konjunkturerna till det bättre omedelbart medför en förbättring av arbetslöshetssiffrorna. Att det råder tveksamhet härom vittnar de äskanden om som gjorts i statsverkspropositionen om anslag för sysselsättningspolitiken. Jag vill i det sammanhanget än en gång framhålla att jag tycker att finansministern, jag skall inte använda ordet bagatelliserar, men i varje fall klart underskattar siffrorna för den verkliga arbetslösheten i vårt land. I anslutning härtill skall jag gärna bekräfta — om det inte har gjorts förut — att vi är klart medvetna om att problemet om en utvidgad arbetslöshetsförsäkring är oerhört svårlöst och att det fordras ordentliga utredningar för att nå en lösning som är ekonomiskt förnuftig med hänsyn till både de anspråk som riktas mot samhället och de medel som ställs till förfogande för dem som står utan sysselsättning. Det fordras emellertid en vilja att gripa sig an med problemet, och det är den viljan vi tycker oss sakna på regeringssidan. Den konjunkturbedömning som ligger till grund för vår situation i dag är, som jag nämnt, mycket osäker. Om man stimulerar efterfrågan för mycket och om konjunkturerna skulle motsvara finansministerns förväntningar, kan vi givetvis råka ut för den överhettning och den press på vår bytesbalans som ligger på lur bakom hörnet och som vi alla bör vara medvetna om. Därför är det väsentligt att de stimulerande åtgärder som man överväger är inriktade inte bara på att öka efterfrågan utan också och framför allt på att sänka kostnadsläget inom industrin. Många stimulansåtgärder som man kan tänka sig får konsekvenser i båda dessa hänseenden, andra i bara ett, och därför gäller det att välja de riktiga medlen. Mot denna bakgrund har det varit intressant att lyssna till herr Hedlund. Det är nämligen obestridligt att den stimulans, som regeringen vill ge för investeringar i maskiner under det kommande året genom ett 10-procentigt skatteavdrag, bara kan gagna de företag som verkligen är räntabla och alltså har ordentliga avskrivningsmöjligheter. Åtgärden är följaktligen inte helt tillfredsställande, men naturligtvis bättre än ingenting; det skall vi inte sticka under stol med. Gentemot herr Hedlunds förslag finns det en del positivt att säga, men det finns också åtskilligt att kritisera. På vissa punkter kan jag helt ansluta mig till finansministerns mening. Men det mest intressanta anser jag ändå vara alt herr Hedlund nu äntligen är beredd att tillgripa skattesänkningar för att stimulera konjunkturerna — och även näringslivet, får jag verkligen hoppas! Jag tycker det är bevis på ett glädjande nytänkande; jag har inte något minne av att ha hört herr Hedlund uttala sig så kategoriskt förut om möjligheterna att åstadkomma stimulans med skattesänkningar. I princip är vi alltså helt ense i det hänseendet. Tanken bakom allmänna skatteberedningens förslag var ju att åstadkomma ett skattesystem som var modernt, ett förslag som innebar en stimulans för fortsatt framåtskridande. Regeringens statsverksproposition innebär tyvärr att den reformen ytterligare har skjutits på framtiden. Det är verkligen beklagligt och allvarligt med hänsyn till dagens läge. Jag vill i detta sammanhang passa på att rätta en uppgift, eller rättare sagt tillrättalägga den kritik som finansminister Sträng första dagen riktade, som jag tror, mot mig. Finansministern antydde, att vi skulle ha påstått att arbetsgivaravgiften, »lönskatten», innebar en ökad belastning på det svenska arbetslivet. Det har jag aldrig påstått. Jag har sagt att när man gav näringslivet mervärdeskatten med ena handen så tog man med den andra handen bort en del av de fördelar som mervärdeskatten skulle innebära. Det är klart att förslaget i sin helhet med dess två komponenter obestridligen medför större fördelar än om vi skulle ha haft en oförändrad situation. För den tunga industrin som arbetar på export och för den industri som konkurrerar med importerade varor här i landet medför det obestridliga vinster, men det får också en viss snedvridande effekt och kostnadsökningar på annat håll, det skall vi vara medvetna om. Anledningen till min kritik var emellertid inte detta, utan anledningen var framför allt att kombinationen inte innebar den stimulans till näringslivet som finansministern själv sade sig vilja eftersträva. När förslaget om övergång från omsättningsskatt till mervärdeskatt presenterades var ju finansministerns argument härför att man ville stimulera näringslivet. Den stimulansen blir genom den föreslagna kombinationen alldeles för liten. I det konjunkturläge som vi nu befinner oss i och som var och en försöker bedöma efter sin förmåga bör vi i första hand söka stimulera näringslivet redan nu. Ett slopande av den 25-procentiga investeringsavgiften hör till det man skulle kunna diskutera, liksom en slopad energiskatt och en sänkt marginalskatt i mellanskikten — inte då det gäller de förmögna, herr Hedlund, det är mellanskikten jag syftar på. En sådan sänkning skapar ju inte bara större efterfrågan, vilket herr Hedlund vill ha, utan den leder också till sänkta kostnader i näringslivet och till ett annat löneoch förhandlingspolitiskt klimat samt en stimulans till nya insatser. Mot detta som kostar pengar kan man t.ex. överväga att höja mervärdeskatten med någon procent. Det är sådana frågor som oppositionen har att diskutera under de futtiga veckor som står till dess förfogande under motionstiden. Det hade naturligtvis varit värdefullt om vi hade kunnat ta ståndpunkt, när remissdebatten började, så att vi hade fått en fruktbärande diskussion inte bara om regeringens statsverksproposition — en diskussion som av naturliga skäl blir negativ i överkant — utan en diskussion som rörde även oppositionens alternativ. Jag tycker att vilken regering det än må vara borde med tillfredsställelse hälsa att få ett sådant underlag för en ordentlig budgetdebatt i Sveriges riksdag. Det är eft av de motiv som jag åberopat för att få en omläggning av remissdebatten. Hade finansministern och statsministern varit beredda att tillmötesgå mig i mina propåer i det hänseendet, hade vi i dag kunnat diskutera mera ingående. Vi hade inte, som herr Hedlund och jag nu fått göra, behövt stå här och säga att »så här skulle man kunna tänka sig att lösa dessa problem, men vi vet inte säkert hur vi skall göra, eftersom vi inte har hunnit ta ställning till dem». Det är ju komplicerade frågor det gäller. Regeringen sysslar med dem tre till fyra månader, medan vi har ungefär 14 dagar på oss att klara upp dem.

Herr talman! Den kritik som vi på en rad punkter har framfört mot den tidigare förda regeringspolitiken står naturligtvis fast. Jag skall nu bara ta upp ett par av de aspekter som har blivit aktuella under det senaste meningsutbytet.

Finansministern gjorde enligt min mening ett litet försök att förringa betydelsen av den bedömning som såväl LO:s ordförande som olika representanter för näringslivet har gjort. Jag delar herr Hedlunds uppfattning att just samstämmigheten i dessa bedömningar är en god grund för oppositionspartierna att bygga på när de nu arbetar med att få fram effektivare åtgärder än de regeringen hittills har föreslagit. Jag kan ge ett par exempel på åtgärder som vi föreslår — jag talar då om åtgärder som skall få effekt på kort sikt; i mitt första anförande anlade jag ju dels ett kortsiktigt och dels ett mera långsiktigt perspektiv. Det finns i dagens läge områden inom det svenska näringslivet och industrin där man har en outnyttjad kapacitet. Den kan exempelvis användas för att stödja u-länderna. Vi kommer att föreslå åtgärder i denna riktning. Vi kommer också att föreslå kombinationer av expansiva åtgärder, som är av sådan natur att de både verkar ökande på sysselsättningen och gör det på de särskilda punkter där detta framstår som mest angeläget. När det gäller den mer långsiktiga bedömningen, i första hand utvecklingen under senare delen av 1968, vill jag framhålla att jag här tidigare har uttalat att det föreligger risker för att finansministerns hoppfulla inställning är optimistisk i överkant. Jag kan inte dela hans starka tro på en snar vändning i konjunkturen som frälser oss från våra svårigheter. Därför anser jag det mycket välgrundat att överväga åtgärder, vilka, sedda i ett något längre perspektiv, kan ha ett stimulerande in flytande på sysselsättningen. Jag tänker såväl på investeringssidan som på konsumtionssidan. Det är klart att en familjereform, som sträcker sig längre än regeringens förslag och som medför ökade barnbidrag, skulle få stor effekt på konsumtionen såsom förut nämnts i debatten. Samtidigt har jag dock tillfogat att vi måste ha en bra beredskap för att kunna slå till de bromsar som behövs, om konjunkturen vänder. Förr eller senare gör den naturligtvis det. Den skillnad i uppfattning som framträder under debatten rör väl huvudsakligen olika grader av optimism i fråga om tidpunkten. Herr talman, en sådan politik som vi kommer att upplinjera kan komma att medföra en del utgifter, men den kommer också att skapa större resurser och åstadkomma högre inkomster och lägre utgifter för staten. En högre sysselsättning, vilken jag är övertygad om att vår politik skall leda till, sparar t.ex. en hel del av AMS-pengarna. En sådan politik skulle avsevärt bidra till att undanröja den otrygghet och oro som är så allmän i vida kretsar hos svenska folket i dag. Om finansministern vill lyssna ett ögonblick, vill jag med anledning av debatten om sysselsättningsförsäkringen säga, att en sådan försäkring givetvis är en reform, som inrymmer många tekniska svårigheter vilka måste övervinnas. Vad jag förfäktat för ett par dagar sedan, för ett par månader sedan och även tidigare är, att man naturligtvis sparar en del tid och snabbare får fram ett bra förslag, om den utredning som nu arbetar får klara direktiv genom ett tillägg till de nuvarande. Det bör göras klart att utredningens uppgift är att gripa sig an med att utarbeta ett förslag till allmän sysselsättningsförsäkring och att utredningen icke i sina överväganden behöver inkludera frågan, huruvida reformen över huvud taget skall göras eller ej.

Herr talman! Ett par talare har riktat kritik mot formerna för remissdebatten. Vi kan väl hålla med om att remissdebatten ter sig en smula oformlig, när ett meningsutbyte, som jag föreställer mig är avsett att beröra väsentliga frågor, skall föras inför tomma kammare och kanske av trötta riksdagsledamöter. Jag vill gärna vitsorda, att herr Bohman har gjort betydande ansträngningar för att få fram en bättre tingens ordning.

Ty det är ju inte ensidigt en fråga om vad regeringen bestämmer sig för att göra utan det är ju i huvudsak en fråga om hur riksdagen vill att remissdebatten skall läggas upp. Det finns emellertid en mycket bekväm åtgärd för att undvika den kalamiteten — jag gläder mig mycket åt att herr Bohman också betecknar den som en kalamitet — att vi inte får diskutera även oppositionens alternativ. ända sedan jag blev statsminister har jag år från år hos oppositionen hemställt om att vi skall få en ordentlig debatt, där regeringens förslag väges emot oppositionens förslag. Det är såvitt jag vet första gången som en oppositionsledare nu deklarerar sin anslutning till denna min uppfattning. Det är kolossalt enkelt att klara det. Förlägg remissdebatiten till den 27 januari! Vi inom regeringen har inga som helst pretentioner på att det bara är våra tankar som skall diskuteras i remissdebatten utan vi skulle hälsa med den största tillfredsställelse, om herr Bohman lyckades övertyga den övriga delen av oppositionen om att detta är en rimlig och riktig metodik. Vi får hoppas att grundlagberedningen framlägger förslag som nära ansluter sig till vad herr Bohman föreslagit. De tekniska svårigheterna tedde sig emellertid för oss så stora att vi ville vänta tills grundlagberedningen fick tillfälle att pröva denna fråga liksom många andra praktiska frågor som berör regeringens arbete. Men vill oppositionen — och jag hoppas att det är samma opposition nästa år — gå oss till mötes på denna punkt tror jag att det skulle medföra en stor framgång för den demokratiska debatten i vårt land. Herr Bohman hade en förhoppning om att det skulle bli annorlunda efter höstens val. Jag vet inte riktigt vad han tänkte på. De tekniska svårigheterna är desamma oberoende av vem som sitter i regeringsställning, men det är möjligt att han tänkte sig att det kan finnas en chans för att vi nästa år får en bättre opposition. Om vi får en bättre opposition blir debatten naturligtvis bättre, Ven är det inte för mycket att dra över landet alla de olyckor som en borgerlig regering skulle medföra bara för att vi skall få en mera underhållande remissdebatt? Jag tror inte att svenska folket tillmäter underhållningsmomentet i remissdebatten en så stor betydelse att det vore ett skäl för att vi skulle anstränga oss att få en bättre opposition.

Men en bättre opposition blir det. Det kan jag lova herr Bohman, om olyckan nu skulle vara framme vid höstens val. Detta har blivit en remissdebatt som betecknats som sällsynt dålig. Jag har skummat igenom även landsortspressens bedömningar, och dessa är inte nådiga mot oss politiker. Pressen tycker att det varit en trist och ointressant remissdebatt — på alla händer, såvitt jag kan se. Det är stora och viktiga frågor vi diskuterat. Debatten har gällt den enskilda människans trygghet, den har gällt möjligheterna till en effektivisering av det svenska näringslivet, den har gällt t.ex. den sist upptagna frågan om skyddet för den som drabbas av oförvållad arbetslöshet och den har gällt miljöpolitiken. I den mån jag haft tillfälle att följa debatten — det är så många störningar i det här ämbetet att man inte kan lyssna på alla inlägg — kan jag inte erinra mig ett enda inlägg, som i varje fall inte handlat om stora och väsentliga frågor. Vad är det då som gör att debatten får detta eftermäle: trist, tråkig, betydelselös, utan dramatik? Den första frågan jag ställer mig — jag gör precis som herr Hedlund — är: Hur mycket är ens eget fel? Har politikerna inte förmåga att forma sina omdömen om dessa stora viktiga frågor så, att frågorna griper och engagerar människorna i vårt land? Då är det väldigt illa.

Vi har alla ett ansvar för att det sker på sådant sätt att människor begriper att det vi talar om är viktigt. Det tycks vi inte ha klarat i år, och kanske kan vi gå hem och fundera över vad det beror på, vad det är som har saknats som skulle ha kunnat intressera och engagera. Men jag kan till herr Bohmans och andras tröst säga att såvitt jag erinrar mig har tidningarna i trettio år skrivit att det var den sämsta remissdebatt de har upplevat. Och det är klart att våra an föranden inte kan mäta sig med de spiritualiteter som väller fram på deras ledarspalter. Vi skall därför inte ta kritiken så hårt att vi går hem och är förkrossade och säger: Ojojoj, tänk om de sutte här i stället — vilken glans och lyster och stimulans de skulle ge debatten! Men jag undrar om inte det förhållandet att vi har fått detta eftermäle just i år beror på en alldeles speciell omständighet. Förväntningarna var ju fantastiskt uppskruvade. Expressen gav ut ett förhandsreferat av debatten i första kammaren, där det på hela första sidan stod: Erlander har aldrig blivit så utskälld som i dag. Det trodde man, och drev upp förhoppningarna och förväntningarna; nu skulle han verkligen bli ställd mot väggen och få reda på sanningen. Ja, jag vet inte om det var någon i första kammaren som fick intrycket att oppositionens talesmän gav oss några bekymmer. I varje fall har jag nog råkat ut för värre utskällningar. Är det inte så att oppositionens press drivit upp förväntningar till den mest fantastiska höjd?

Nu efteråt måste väl hela den borgerliga pressen med en suck konstatera: Det »blidde» ingenting av det där, det »blidde» ingenting av att oppositionen marscherade fram och presterade ett alternativ till regeringspolitiken. Djupt splittrad gick oppositionen fram, och regeringspolitiken ter sig även i den borgerliga pressen efter remissdebatten som om den ändå i stort sett har kunnat försvaras med betydande framgång. En av de tidningar som jag i dag haft glädjen att läsa — en borgerlig alltså — säger, att »Vad man saknar hos opposi tionen som helhet är ett samlat grepp om de stora frågorna». Det är en högertidning som skriver detta. En folkpartitidning skriver om en aktad talare, som har deltagit i dagens debatt: »Studenter emellan kan slikt låta käckt. Det är inte lika roligt i en församling, som skall svara för att landets ekonomi ledes med fast hand.» Kritiken är inte riktad mot här närvarande studentikosa deltagare i debatten utan mot en av de borgerliga partiledarna. Besvikelsen måste ju vara enorm, när man driver upp förväntningarna till sådana höjder och det sedan inte »blidde» någonting. Här har nu uppstått ett intressant meningsutbyte mellan finansministern, herr Hedlund och herr Bohman i en viktig fråga, och nog hade den varit värd att få en annan analys än vad det nu är möjligt att göra. Var och en som lyssnade till den debatten och särskilt till herr Bohmans inlägg måste ju säga sig, att det är en avgörande skillnad mellan den expansivitet — lättsinne kanske vi kallar det — beträffande statsfinanserna som herr Hedlund utvecklar och den som herr Bohman utvecklar. Herr Bohman — liksom herr Holmberg för två dagar sedan — gick också in för en ökad statlig upplåning, ty det är vad det är fråga om. De vill inte minska utgifterna; i varje fall förklarade herr Holmberg det. Om det inte skulle vara rätt uppfattat, så vill jag ha reda på vilka poster ni ämnar skära ner, ty det har sitt intresse att få veta. Jag kan i varje fall inte tänka mig annat än att bakom herr Hedlunds expansivitetsresonemang — hans hänvisningar till den gamla krispolitiken, den nya krispolitiken o. s. v. och behovet av indragning och utspridande av köpkraft — måste ligga tanken på en ökad statlig upplåning, och det är ju verkligen intressant. Vartill skulle denna ökade statliga upplåning användas enligt herr Hedlund? Jo, till en sänkning av den indirekta beskattningen för att öka konsumtionen i landet, med alla de svårigheter som det skulle föra med sig och som finansministern har belyst. Herr Holmberg i första kammaren och herr Bohman i andra kammaren vill däremot låta den ökade expansiviteten ta sig uttryck i en sänkt företagsbeskattning och en minskning av progressiviteten. Herr Holmberg anvisade mycket entusiastiskt såsom föredömligt för den svenska skattepolitiken det skattesäkningsförslag, som han kallade det, som ursprungligen inspirerats av det norska arbetarpartiets ledare Bratteli men som sedan utformats av en borgerlig majoritet.

Jag tillät mig i första kammaren säga: Det låter för all del mycket vackert att säga att ni vill minska beskattningen och minska progressiviteten och ta bort skatterna på inkomster upp till 30 000 kronor.

Jag skall inte gå in på det närmare. Finansministern har slagit sönder herr Hedlunds hugskott i nuvarande läge, men det är diametralt motsatt den uppfattning som herrar Bohman och Holmberg har haft när det gällt hur man ge nom en ökad expansion inom ekonomin skall kunna komma till rätta med de nuvarande svårigheterna.

Är det detta ni går till val på har socialdemokraterna naturligtvis en upplysningsuppgift framför sig av samma typ som vi haft många gånger förut, t.ex. när omsättningsskatten genomfördes 1960. Vi är emellertid inte rädda för den upplysningsuppgiften utan kommer att ingående tala om vad ni egentligen menar med en expansiv ekonomisk politik. Jag har i första kammaren sagt att vi beklagar, att Sverige är ensamt om att föra en expansiv politik i det nuvarande läget. Runtom i Europa dras nämligen ekonomin ihop på ett sätt som enligt min mening är skadligt. Därmed menar jag inte annat än att det är beklagligt, att andra stater inte fortsätter med den politik som de tidigare fört. Jag har inte ställt mig på deras sida som säger, att vi skall göra en tvär omkastning, att den ekonomiska situationen är sådan, att vi måste tillgripa mycket långtgående åtgärder för att klara den. Den framlagda budgeten innebär dock att vi för en kraftfull expansiv politik, utan ökad statlig upplåning och utan skattehöjning. Detta visar en ekonomisk styrka som beklagligtvis inte finns i de övriga europeiska staterna. Följde man där samma politik som vi, skulle vår konjunktur självfallet snabbt kunna bli en annan. Jag tror att man också bör observera följande — och det är det som på något vis är så tröstlöst att man inte gör i årets ekonomiska debatter. Sveriges ekonomi påverkas ju av två orsakssammanhang. Det första är att vi påverkas av lågkonjunkturen i hela Europa — naturligtvis med centrum i England men också med en av sina centraler i den kontraktiva politik som tyskarna för — och denna påverkan har förstärkts av händelserna i USA, där man också har ansett sig nödsakad tillgripa långt gående åtgärder. Detta har självfallet inverkat även på vår ekonomi, eftersom vi i mycket stor utsträckning är beroende av vår utrikeshandel. Det är emellertid en sak som skall mötas med en konjunkturpolitik av gammal modell — eller rättare sagt med en selektiv arbetsmarknadspolitik av den typ som vi, ofta mot herrarnas vilja, genomförde under 1950-talet. Jag är häpen över att man säger att vi har gjort för litet i det fallet, ty vad har vi gjort? Vi har ökat arbetsmarknadsanslagen med 5300 miljoner kronor, vi har ökat bostadsbyggandet kraftigt och vi har släppt investeringsfonderna fria. Nu sänker vi också skatten på maskininvesteringar. Som inrikesministern meddelat har det allmänna dessutom i dagarna lagt ut ytterligare beställningar, som sannolikt går upp till cirka 138 miljoner kronor, därav 110 miljoner i kommunala och 28 miljoner i statliga beställningar. Har ni någonting att föreslå därutöver, så kan det vara till fördel. Det är sådana krafttag som tagits i den arbetsmarknadspolitik som ni ännu för fem eller sex år sedan ställde er så ytterligt tveksamma till. Jag vill erinra om folkpartiets motioner i detta sammanhang, där det sades att vi inte skall bygga upp organisationen så kraftigt, därför att den ger för stor makt åt Bertil Olsson och arbetsmarknadsstyrelsen. Ja, det är väl inte mycket att spilla ord på, men jag måste rikta uppmärksamheten på den attityd som ni då intog. Var hade vi stått, om vi hade följt folkpartiet vid den tidpunkten och nu inte hade haft ett organ för den selektiva arbetsmarknadspolitiken? Och högern skall vi inte tala om — på det hållet gick man in för direkta anslagsminskningar på en av de viktigaste delarna av detta område, nämligen omskolningsverksamheten. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att vårt näringsliv för närvarande undergår en strukturrationalisering. Jag upprepar än en gång vad herr Sträng sade alldeles nyss.

Jössefors kommer att läggas ned. Det är — om jag inte missminner mig — två och ett halvt år sedan Billeruds AB helt just — i motsats till åtskilliga andra företag — meddelade att det inte längre kunde driva Jössefors. Det var inte någon särskilt dålig konjunktur då. Era åtgärder skulle inte med en enda man förbättra den situation, som är en följd av strukturrationaliseringen. Vad som hänt är alltså att det i en situation, när Sveriges ekonomi lyckligtvis är god, tyvärr har inträffat en konjunkturdämpning i hela Europa — kanske i hela världen — och att dessutom strukturrationaliseringen drivits i snabbare takt än någonsin tidigare. Vem såg tidigast riskerna med strukturrationaliseringen? Vi tog upp detta spörsmål redan 1961—1962. När ni gjorde era angrepp på arbetsmarknadspolitiken sade vi oss, att vi visserligen nu har en högkonjunktur men att denna i sig rymmer fröet till en forcering av strukturomdaningen. Det skall vi inte motsätta oss. Men läs exempelvis landsorganisationens betänkande 1961, där hela denna problematik skildras. Vi har högkonjunktur, och vi är glada över att vi kan få en anslutning kring konjunk turpolitiken. Men problemet om strukturrationaliseringens vådor för den enskilde, trots de obestridliga fördelar som den medför för näringslivet och för oss alla, måste vi på ett eller annat sätt ta itu med.

Nog hade det varit utomordentligt intressant, om oppositionen i remissdebatten hade tagit upp denna frågeställning. Anledningen till den djupa besvikelsen efter remissdebatten, framför allt hos den borgerliga pressen, kan ni själva fundera ut. Ett beslutsamt satsande av oppositionen på nya tankegångar skulle otvivelaktigt ha lett fram till en debatt som hade gjort klart för medborgarna att det vi diskuterar här är inga petitesser, det är inga småsaker, det är livsviktiga frågor för medborgarna. Det kan kanske vara en tankeställare inför kommande remissdebatter.

Herr talman! Jag skall försöka få någon ordning på statsministerns motsägelsefulla inlägg, och det är sannerligen inte lätt på de få minuter som står till mitt förfogande. Men först några ord om remissdebatten. Kan verkligen statsministern så kapitalt ha missförstått mig, att han trodde att jag var ute efter att reformera remissdebatterna i underhållningssyfte? Självfallet var det för att få en bättre debattordning, genom vilken man bättre än vad nu är fallet skulle kunna visa väljarna vad det är som skiljer oss åt, få en ordentlig sakdiskussion, en informativ debatt som kunde gå ut bättre än för närvarande. Det är klart att jag är medveten om att Sveriges Radio-TV och kanske även åtskilliga tidningar inte recenserar våra debatter på det sätt som skulle ge den bästa informationen. Journalister är journalister, och det är klart att det journalistiskt slående är roligare att föra ut än den sakliga informationen. Det märks fuller väl när man sitter och tittar på TV efter debatterna, att det är det journalistiska som har intresserat och inte att ge information. Herr Erlander skall väl inte vara ledsen över att Expressens förväntningar inte blev infriade. Herr Erlander var inte i den här kammaren, och även om han varit här hade han inte blivit »utskälld», det kan jag försäkra statsministern. Att skälla på statsministrar är inte det bästa sättet att informera och uppfostra dem, det tror jag vi kan vara överens om. Men jag går tillbaka till remissdebatterna igen. När jag vände mig till statsministern och finansministern så var det inte i er egenskap av regeringsledamöter, utan jag vände mig till statsministern som ledare för den socialdemokratiska gruppen, men ålderspresident i kammaren, en man med inflytande och erfarenhet och till finansministern som den som i första hand brukar bära bördan av remissdebatten. Det var alltså inte en officiell hänvändelse till regeringen. Det var en diskussion under hand. Vi hade dessförinnan i riksdagen — i statsutskottet — diskuterat frågan i den s.k. ordförandedelegationen. Det var från den delegationen som jag förde frågan vidare till andra kammarens ålderspresident för att få en debatt. Om det var något fel med mitt förslag, vilket det naturligtvis kan ha varit, varför fick jag inte något motbud? Varför fick jag inte något alternativ? Förslaget har tydligen försvunnit i någon byrålåda, om det finns byråar uppe i kanslihuset. Det har alltså på ert håll inte visats något intresse för att få debatt om denna som jag menar högst väsentliga fråga. Dessutom skulle en reformering av remissdebatten förebygga en mängd av de missförstånd som statsministern nu har gjort sig skyldig till, när han försö ker betygsätta och värdera de alternativ som han tror sig ha kunnat läsa ut ur de inlägg som gjorts i debatten. Jag stryker under att i varje fall vi i högerpartiet inte har tagit någon definitiv ställning. Vi har helt enkelt inte hunnit göra det i dessa stora och viktiga frågor, som vi bara har 14 dagar på oss att diskutera. Jag tror inte heller att de andra partierna har hunnit ta definitiv ställning. Då skall man väl vänta med sin kritik till dess att man ser vad som kommer ut av det hela. Ett »stort samlat grepp» på de stora frågorna saknas; ett sådant grepp hade man förväntat från oppositionens sida och förväntningarna är stora ute i landet, säger statsministern. Ja, visst är förväntningarna stora — det är vi medvetna om. Men här i kammaren »blidde det ingenting», tror jag statsministern gjorde gällande. »Det stora samlade greppet» har en regering betydligt lättare att redovisa än en opposition — en opposition som faktiskt består av tre partier. När vi kommer i regeringsställning blir det vår tur att redovisa de stora samlade greppen, som den nuvarande regeringen inte har åstadkommit. Eller syftar statsministern med »stora samlade grepp» på regeringens behandling av europapolitiken, försvarspolitiken, hyresregleringsfrågan eller näringspolitiken? Var finns de stora samlade grepp som regeringen haft faktiska möjligheter att åstadkomma? Vad därefter gäller konjunkturerna, har jag inte sagt att vi skulle ge oss in på ökad statlig upplåning. Jag är beredd att diskutera den frågan; det är inte alls givet hur man skall göra. Konjunkturläget är sådant att det finns fog för en debatt. I varje fall kan man inte utgå från att herr Strängs siffror är de absolut riktiga, att de skall representera något slags magiskt kritstreck, som vi efter våra bedömningar inte skulle kunna trampa över. pansiva politik» som våra förslag skulle innebära, förslag emellertid, som statsministern inte vet något om. Strax därefter talade statsministern om för oss att regeringen för »en expansiv politik». Statsministern menade att det är högst beklagligt att inte andra länder i Europa också för en sådan föredömlig expansiv politik, och därefter redovisade statsministern de olika åtgärder som regeringen vidtagit i detta syfte. Att arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver vidtagas är det väl ingen som har bestritt. Men en arbetsmarknadspolitik, hur aktiv den än är, löser inte på sikt de problem vi har att brottas med i dag. De ligger inte på den nivån, herr statsminister, utan på en annan. De åtgärder som måste vidtagas måste vara ägnade att skapa konkurrenskraft i vårt näringsliv, skapa optimism och sätta fart på hjulen. Vi löser alltså inte våra trygghetsoch utvecklingsproblem på lång sikt genom en aldrig så skicklig arbetsmarknadspolitik. Ni har inte upptäckt, säger statsministern, näringspolitikens betydelse. Vi däremot upptäckte näringspolitiken 1961, fortsätter han. Ja, jag tror att regeringen gjorde den upptäckten 1961, men jag kan försäkra statsministern att vi hade upptäckt den långt tidigare. Vi hade därför inte samma anledning som ni att med yrvakna ögon gå ut och tala om för svenska folket: Nu har vi upptäckt att det finns någonting som heter näringspolitik och nu skall det bli näringspolitik för hela slanten. — Det är skillnaden mellan oss.
Herr talman! Om herr Bohmans anförande skulle vara ett referat av och en polemik mot vad jag sade beklagar jag livligt min oförmåga att uttrycka mig på ett för herr Bohman begripligt sätt. Ni har själva angivit att den stora skillnaden mellan er och oss ligger i synen på skattepolitiken. Det är inte vi som fört in skattepolitiken som ett huvudnummer i debatten. När vi säger att det fordras kraftåtgärder för att åstadkomma en ny form av näringspolitik är det riktigt. De enda åtgärder som ni rekommenderat under hela efterkrigstiden, har varit skattesänkningar — framför allt för näringslivet och för de högre inkomsttagarna. Då säger vi att vi inte tror mycket på dylika åtgärder som stimulans så länge icke den selektiva arbetsmarknadspolitikens och den selektiva näringspolitikens resurser är uttömda. Det är skillnaden. Skall det vara nödvändigt att vända upp och ned på hela innehållet i mitt försök till analys för att få någon bakgrund till herr Bohmans påstående om att ni har tänkt er in i de näringspolitiska problemen?
Herr talman! Statsministern borde vara den siste att tala om att vända upp och ner på saker och ting, men jag instämmer med honom på en punkt. Det är när han säger att det sakliga innehållet i de inlägg som han haft tillfälle att lyssna till i debatten har rört stora och allvarliga ting som det varit allt skäl att diskutera i riksdagen. Jag har samma intryck som han på den punkten. Däremot har jag skiljaktig mening när det gäller hur man i en remissdebatt skall diskutera regeringens förslag och oppositionens förslag. Statsministern resonerar som om det icke vore någon som helst skillnad på regering och opposition, när det gäller diskussionsmöjligheterna och möjligheterna att förbereda och framlägga förslag. Det är en kolossal sådan skillnad, herr statsminister. Och uppgiften för en remissdebatt av den typ vi har är att diskutera och i den utsträckning det är befogat kritisera regeringens förslag. Låt oss gärna ha en remissdebatt i februari om oppositionens förslag med den utgångspunkt som statsministern har, men med omvända roller och alltså även med den replikrätt för statsråden som oppositionen nu är ensam om att behöva nöja sig med. Eller vi har ett tillfälle i maj månad där vi kan summera resultaten av förslagen från regering och opposition. Men, herr talman, det som ändå är viktigast för mig att säga, det är att hela den bild som statsministern här givit av oppositionens inställning till det aktuella läget i förhållande till regeringens inställning till detta, den är uppoch nedvänd. Statsministern säger att vårt land nu har en del besvärligheter men att de främst beror på att det är dålig konjunktur i Storbritannien och i Tyskland och att man har kontraktiva tendenser litet varstans i världen. Ja visst, herr talman, det har man, men är det inte just i en sådan situation som en svensk regering borde använda de metoder, som jag trodde att vi var stolta över här i landet att verkligen äga, för att bemästra situationen och få så milda konsekvenser för vår egen del som möjligt. Hela den konjunkturpolitiska teori och praktik som utarbetades av liberala nationalekonomer under 1930-talets början har ju detta syfte. Statsministern talar om arbetsmarknadspolitiken. Ja, herr statsminister, när det gäller att komma över från en gammal typ av arbetsmarknadspolitik till en ny, inriktad på omskolning och på att stödja strukturrationaliseringen, så kan ni studera papperen från de år som ni talade om. Ni skall då finna att vår strävan just har varit att underlätta en sådan omläggning. Statsministern vände på hela steken, som han ofta brukar göra, och gav en alldeles skev bild av de strävanden som varit hans motståndares. Hur skall ni inom oppositionen klara det hela om ni vill späda på konjunkturen mer än vi gör, om ni vill sätta fler hjul i rullning 0. S. V., frågar han, Skall ni låna pengar till det? Men, herr statsminister, ni lånar själva vartenda öre till de arbets marknadspolitiska åtgärder som föreslås i årets statsverksproposition. Ändå anser vi att de inte är tillräckliga, i varje fall inte för de närmaste månaderna. Sanningen, herr talman, är att den socialdemokratiska regering vi nu har, vilken har satt sig själv som den främste garanten för trygghet i sysselsättningen här i landet, nu när den för första gången verkligen ställs på prov, inte fyller sin uppgift tillräckligt. Då är det vi som får lägga fram förslag, som verkligen skall kunna möta situationens krav på ett bättre och effektivare sätt än de förslag regeringen har kommit med. Statsministern har ofta haft en böjelse för förhandsrecensioner och vittnade nyss om hur han enligt pressens omdömen hade vunnit denna remissdebatt. Jag tror att han har sagt något liknande vid flera tidigare tillfällen också. Trots det är det alldeles klart, att det svenska folkets förtroende för regeringens sätt att sköta just de frågor, som nu är mest livsviktiga för medborgarna, sviktar. Anledningen till det är regeringens egen politik.
Herr talman! Det inlägg som nyss gjordes av folkpartiets ledare är just en illustration till frågan om varför det svenska folket är ointresserat av våra remissdebatter. Knappast på en enda punkt gör sig herr Wedén något besvär med att gå in på min analys. Han resonerar om 1959 och 1960 års ytterligt kritiska inställning till uppbyggandet av våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som vi nu tillämpar men som vi icke skulle ha haft om det icke hade suttit en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk majoritet i denna riksdag som hade drivit fram dem. Herr Wedén behöver inte lita till sitt eget, tydligen mycket bristfälliga minne eller till vad jag säger. Slå upp doktor Lewins doktorsavhandling! Där finns en genomgående väldokumenterad skildring av vad folkpartiet sade, vad folkpartiet gjorde och vad folkpartiet lät sina tidningar skriva; man kan erinra sig Dagens Nyheters kritik av »bertilolssoneriet», som enligt tidningen tog makten från den svenska riksdagen. Det finns inte en enda riktig analys av folkpartiets inställning åren 1959 och 1960 i herr Wedéns skildring. Hur skall man kunna diskutera och hur skall man kunna skapa ett intresse bland allmänheten för denna diskussion, om argumenten går så fullkomligt förbi varandra en konst som den nye folkpartiledaren tycks ha alla förutsättningar att bli framstående i? Nu frågar herr Wedén: Använder ni inte de instrument som ni skapade år 1959? Jo, det är det vi gör. Vi har en lägre arbetslöshet än i de flesta länder trots att strukturrationaliseringen här går så oerhört snabbt. Det är också lätt att visa; jag gjorde det i första kammaren och skall inte trötta med det nu. Ingenting är riktigt i påståendet att vi icke använder de instrument som är skapade och att dessa instrument icke har lett oss fram till ett hyggligt resultat. Vad vi har gjort här är alltså att vi har ökat bostadsbyggandet till en absolut toppnivå i världen. Det är möjligt att det kan behöva ökas ytterligare. Vi har lämnat utrymme för en investeringsverksamhet som, icke i procent men i kronor räknat, kanske är den högsta i Europa även för år 1966; det är bara Schweiz som ligger något tiotal kronor över oss per individ i detta avseende. Man lever icke, hade jag en gång tidigare tillfälle att säga till herr Wedén, på procentsatser, men när den svenska industrin i kronor räknat får större tillskott till sina investeringar än alla konkurrentländerna med undantag av Amerika och Schweiz, så är väl detta inte något bevis för att vi har misslyckats med vår politik. Om tiden hade medgivit det skulle man ha kunnat på punkt efter punkt ta upp hela detta resonemang, som herr Wedén har fört. Det är verkligen att ställa saken på sin spets när han påstår, att man utöver detta kommer att föreslå en mängd åtgärder. Ja, men det är ju bara bra det! Om ni till den grad ändrar er politik från 1959—1960 att ni helt ansluter er till socialdemokratins krispolitik, så är ju detta utomordentligt glädjande.

Herr talman! De båda partiernas inställning till arbetsmarknadspolitiken och till hur den utvecklats under åren från 1950-talets slut går inte att skildra på ett par minuter. Men jag skall gärna säga att den allmänna inställningen, som det stora flertalet av oss här hade och som inte minst finansministern hade — det finns massor av citat som bevis på det, vilka jag dock måste avstå från att återge — var, som jag nu ser det, alltför litet expansiv och hade för starka kontraktiva drag. Men den inställningen var gemensam. När det gällde omläggningen av arhbetsmarknadspolitiken i den positiva riktningen som statsministern talade om, spelade vi snarare en ledande roll än rollen av den som följde det socialdemokratiska partiet. Det ber jag bestämt att få hävda. Sedan säger statsministern: Ja, men vi har väl ändå gjort mycket t.ex. när det gäller investeringarna. Statsministern för ett resonemang som är så typiskt för många anhängare av den meningsriktning som han är den främste företrädaren för, t.ex. att vi har i kronor räknat satsat mer än någon annan, med ett par undantag som han nämnde. Det är riktigt, men vi har i kronor räknat också det högsta löneläget i Europa, och där finns — som jag har försökt klargöra för kammaren i mitt första inlägg — ett givet samband mellan investeringarnas höjd, takten i investeringarnas ökning, produktivitetstillväxten och möjligheten att betala bra löner och möjligheten att samtidigt hålla ett sådant konkurrensläge att sysselsättningen hålls uppe. Det är det sambandet som statsministern inte kan inse i mycket stor utsträckning, tror jag, på grund av bristande personlig kännedom om hur företag verkligen fungerar. Till slut säger statsministern: Här har vi väl i alla fall med vårt sätt att tilllämpa metoderna nått ett hyggligt resultat. Nej, enligt vår uppfattning har ni inte nått ett hyggligt resultat. För det första kan metoderna tillämpas bättre, och för det andra kan själva metoderna förbättras. Jag tror att den meningen, att resultatet inte är hyggligt, omfattas av större delen av svenska folket.
Herr talman! Jag vill bara göra ett mycket kort påpekande. Anledningen till att vi har det utomordentligt höga löneläge som vi har är säkerligen att den svenska industrin tack vare den socialdemokratiska politiken under åren 1957—1960 fick ett utrymme för de investeringar som herr Wedén mycket riktigt säger är grunden för ett högt löneläge. Hade vi följt era rekommendationer i slutet av 1950-talet att minska på den allmänna sektorn, hade vi fått en väsentligt lägre utbyggnadstakt. Vi såg tidigare än andra sambandet mellan en hög investeringsnivå och ett högt löneläge. De teoretiker som har skapat den svenska arbetsmarknadspolitiken kommer sannerligen inte från det borgerliga hållet. Det var Meidner och Rehn som 1953 lanserade dessa teorier, som vi har försökt tillämpa, och nu är det i stor utsträckning Landsorganisationens betänkande från 1961 som ligger till grund för vår ekonomiska politik, i varje fall för vår sysselsättningspolitik. Det finns, såvitt jag vet, inga bidrag i de borgerligas ekonomiska program som skulle vara användbara i dagens situation.

Herr talman! Under de nio år som jag i kammaren har lyssnat till remissdebatter har jag ofta hört att man ägnat sista dagen åt recensioner av första dagens debatt. I årets debatt har partitopparha först använt en dag för att flitigt frottera talarstolen. På den andra dagen har de vanliga ledamöterna haft möjligheter att hålla mycket korta och koncentrerade anföranden, och på den tredje dagen är det de s.k. repriserna och recensionerna. Om detta inte räcker fyller man ut med diskussion om debattens former. Jag vill säga till kammarens toppar att det borde väl ändå vara ett typiskt ämne för motioner, propositioner eller interpellationer att diskutera kammarens arbetsformer i anslutning därtill. Det kan ju ändå inte vara remissdebatten om den ekonomiska politiken som skall fyllas ut med sådana resonemang. Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag tidigare i dag har hållit ett kort anförande, där jag berörde den allvarliga situation som har uppstått inom skogsbygderna, och jag ville rikta några ord till finansministern i anledning därav. En lönsamhetsoch avsättningskris har drabbat skogsnäringen, och jag sade i slutet av mitt förra anförande — vilket tydligen besannas av det intresse jag nu ser från finansministern — att dessa problem tydligen är perifera i förhållande till de intressen som dominerar på det centrala planet, därför att där domineras man helt av de expansiva problemställningarna. Herr Hedlund har redogjort för en hel del av det som ligger bakom skogsbygdernas och skogsnäringens problem. Liksom tidigare under veckan sade finansministern i dag att det blir mindre arbete där den privata skogsnäringen har sina domäner. Det är nog riktigt att arbetet blivit mindre, men gäller detta bara inom de trakter där de privata skogsägarna har sina domäner? Nej, herr finansminister, det gör det inte. Det föreligger problem även i de trakter där staten har sina domäner. Jag har personligen blivit uppmärksammad på dessa problemställningar, men för att kolla uppgifterna vände jag mig till riksdagens upplysningstjänst för alt få fram siffror.

Detta betyder att var femte arbetare som varit anställd hos domänverket blivit friställd under året. Dessutom har en mängd människor, som på deltid arbetat hos domänverket, likaledes friställts. Detta skapar problem för dessa bygder. Sanningen är alltså att problemen är stora i alla skogsbygder, och jag vill att åtminstone de ledande inom regeringspartiet skall observera detta så att de är beredda att vidta erforderliga åtgärder.

Herr talman! Jag vill endast göra ett par kommentarer med anledning av statsministerns anförande, där han berörde de synpunkter som herr Hedlund framfört under remissdebattens inledning liksom här i dag. Först och främst bör man akta sig för att göra uttalanden och värderingar om andra partiers eller andra personers ställningstaganden, innan man verkligen tagit reda på vad det är fråga om. Det har citerats ett visst uttalande på ledarspalt i en tidning, som hänfört problemet till sådant som man kan syss la med studenter emellan. Varför skulle studenter vara särskilt illasinnade eller ansvarslösa människor? Man har fört fram en del spekulationer om herr Hedlund o. s. v. Jag undrar över huvud taget om vår politiska debatt tjänar på att vi citerar uttalanden, som vittnar om att vederbörande inte tagit reda på vad saken gäller. Det förhåller sig inte så att herr Hedlund påstått, att man skall avskaffa elskatten, sänka omsättningsskatten och avskaffa omsen på investeringsvaror på en enda gång och under samma år. Har man inte det klart för sig, kan givetvis synpunkterna bli annorlunda. Sedan vill jag, herr talman, gärna understryka att man inte bör tala så mycket om andras ansvarslöshet och vårdslöshet när det gäller konjunkturpolitiken. Den nuvarande konjunkturbilden är mycket oviss — vi kan ännu inte överblicka konsekvenserna av devalveringen i England och en del andra länder. Vi känner ännu inte till konsekvenserna av de amerikanska kapitalströmningarna och försöken att stoppa valutaströmmen och inte heller någonting om utvecklingen i Västtyskland, där problemen kanske ligger oss närmare. Vi vet ännu inte konsekvenserna av försöken att stoppa det amerikanska valutautflödet och inte heller av utvecklingen i Västtyskland, där problemen kanske ligger oss närmare. Jag tycker inte alls att det är onaturligt, utan det är tvärtom mycket naturligt att det i en ekonomisk debatt i ett läge sådant som det vi nu har kan göras olika bedömningar. Vad jag reagerar mot är att man vill ge kammaren och svenska folket ett intryck av — jag säger ett intryck av — att det skulle vara något slags ansvarslöshet att bedöma läget på ett annat sätt än regeringen och att vilja gå längre i fråga om en expansiv politik. Statsministern kan väl inte anse att den socialdemokratiska regeringen har ett monopol på konjunkturbedömning eller monopol på att bedö ma den grad av expansivitet i politiken som behövs i det ena eller andra läget. Jag tycker att det finns anledning att reagera mot att regeringen försöker inge svenska folket en felaktig föreställning. Det är inte märkvärdigt att det anläggs olika synpunkter, men sättet att vilja göra sig till förmyndare för andra när det gäller att bedöma konjunkturbilden och måttet av ansvar vid val av ekonomisk politik tycker jag att vi kan undvara i den här debatten. Det skulle vara mera ansvarslöst och vårdslöst, om oppositionen inte skulle söka föra en politik syftande till största möjliga stabilitet och minsta möjliga arbetslöshet. Arbetslösheten är ändå så stor att det bör vara naturligt för oss allesammans att fundera på hur vi skall klara dessa problem på bästa sätt utan att föra en expansiv politik av så bristande flexibilitet att den kan bereda bekymmer för stabiliteten framöver. Det är mot den bakgrunden jag upprepar: Regeringen har inte något monopol på konjunkturbedömning och inte något monopol på att föra en expansiv politik. Om man har varit överens om att en inflation kräver en restriktiv ekonomisk politik och en arbetslöshet en mera expansiv politik, har väl också vi i detta läge rätt att komma med förslag till åtgärder. Jag understryker, herr talman, eftersom det tidigare har varit på tal — inte av statsministern men i andra sammanhang i diskussionen — att herr Hedlund aldrig har sagt, att han vill minska omsättningsskatten med en procent, om inte konjunkturbilden är ännu sämre än han i dag bedömer den vara. Då återstår elskatten och omsättningsskatten på investeringsvaror, som herr Sträng beräknade skulle betyda ett inkomstbortfall på ungefär 900 miljoner kronor på ett år. Herr Hedlund har dock inte talat om ett helt år utan snarare om ett halvt år.

Jag vänder mig inte så mycket mot den kritik som här har riktats mot oppositionen av den anledningen att det bakom kritiken ligger en konjunkturbedömning som är annorlunda. Jag bara konstaterar, att den uppfattning som herr Hedlund här givit uttryck åt har ett utomordentligt starkt stöd i den riksdagsgrupp för vilken han är ordförande. Vi är i stora drag ense om konjunkturbilden i varje fall för det första halvåret. "Därför finns det inte anledning till några spekulationer om att vi härvidlag skulle ha några delade meningar. Det är, som herr Hedlund sade, viktigt att man kör med ena handen på bromsen, d.v.s. att man ger den ekonomiska politiken en hög grad av flexibilitet. Det skall finnas möjligheter att slå till bromsarna om det behövs. Då är det ur konjunktursynpunkt inte oriktigt att för en begränsad tid rekommendera åtgärder som medger en högre flexibilitet än den vi för närvarande har. Jag vill understryka vad jag i remissdebattens inledning som min personliga uppfattning framhöll, att det finns starka skäl för att under de närmaste månaderna föra en mer expansiv politik för att minska riskerna för en ökning av arbetslösheten.

Vi bör alltså inte på samma sätt som tidigare räkna med att en uppgång i konjunkturerna medför en minskning av arbetslösheten. Detta bör också beaktas i sammanhanget.

Herr talman! Jag beklagar att statsministern var tvungen att gå, men jag hoppas att finansministern fått meddelande om att jag tänkt göra ett nytt inlägg, som jag emellertid skall göra mycket kort och begränsa endast till den diskussion som vi förde om inställningen till arbetsmarknadspolitiken i olika avseenden.

Den tanken ställde sig också utredningen enhälligt bakom, och det har haft en väsentlig betydelse för den ändring i uppläggningen av arbetsmarknadspolitiken som sedan har blivit alltmer markerad. Som jag nämnde i diskussionen med statsministern betonade vi då och vid flera senare tillfällen betydelsen av bättre rörelsestimulerande åtgärder och mer omskolningsverksamhet. Det var på grund av denna vår kritiska inställning till vanliga beredskapsarbeten som vi 1960 föreslog ett något lägre belopp till sådana än vad som äskades samtidigt som vi sade att om vår konjunkturbedömning inte skulle visa sig riktigt hållbar så var vi beredda att ställa de medel till förfogande som kunde komma att behövas. Jag vill också påpeka, herr talman, att en av de frågor som inte minst på allra senaste tiden fått alltmer ökad aktualitet, nämligen hur de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle inriktas för att stödja de tjänstemän som kommer i svårigheter, togs upp från vår sida på ett tidigt stadium.

Det är, herr talman, den verklighet som finns bakom de anklagelser som statsministern framställde och som dementerar dessa anklagelser.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om förbättrat besittningsskydd för bostäder och lokaler. I samband med återkallelsen av hyreslagförslaget förklarade jag att ett nytt förslag om bl a. förstärkt besittningsskydd för hyresgäst skulle utarbelas för att om möjligt läggas fram för 1968 års riksdag. Överväganden härom pågår i justitiedepartementet, men det är ännu för tidigt att ange när i år ett sådant förslag kan läggas fram.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Orsaken till att jag framställde fråsan var bl.a. det uttalande som statsrådet själv åberopade i sitt svar just nu. Även andra uttalanden har tytt på att regeringen haft för avsikt att framlägga förslag till partiella reformer på det område som proposition nr 141 omfattade. I årets propositionsförteckning har inte något sådant förslag aviserats, och detta var alltså orsaken till att jag framställde min fråga. Nu framgår det av svaret att vi kan förvänta att riksdagen får ta ställning till eventuella förslag på området. Jag skall nu inte ta upp någon diskussion om sakfrågan, utan ber endast att få uttrycka den förhoppningen att utredningen göres i sådan takt att förslag kan föreläggas riksdagen i år.
Herr talman! Anledningen till att en kommande proposition i denna fråga inte har tagits upp i den officiella propositionsförteckningen är helt enkelt att när den förteckningen upprättades kunde jag inte ange något mera preciserat datum för propositionen.

Herr talman! Herr Westberg har frågat om jag vill lämna kammaren en redogörelse för vilka åtgärder som är avsedda att vidtas för att komma till rätta med den aktuella arbetslöshetssituatio nen i ljusdalsregionen och herr Eriksson i Bäckmora har frågat om jag har för avsikt att vidta särskilda åtgärder i syfte att stimulera till ökade sysselsättningsmöjligheter i ljusdalsregionen. Då frågorna är av likartad innebörd synes det mig lämpligt att de besvaras i ett sammanhang. Den arbetslöshet som uppträtt i ljusdalsregionen har liksom i liknande situationer i andra delar av landet föranlett en rad olika åtgärder såsom intensifierad arbetsförmedling, ekonomiska bidrag till omflyttning, beredskapsarbeten och omskolning. För att få rådrum för att pröva olika lösningar på problemen undersöks vidare möjligheterna att lägga ut stödbeställningar hos en nedläggningshotad industri. Inom = ljusdalsregionen undersöker för närvarande en kommitté med representanter för bl.a. länsarbetsnämnden de olika industriföretagens möjligheter till utvidgning och expansion. Det har vidare upplysts att Ljusdals kommun har planer på att uppföra lokaler för skyddad verksamhet. Realiseras dessa planer kan 60 personer, som av olika skäl inte kan få arbete i öppna marknaden, sysselsättas i skyddad verksamhet. Slutligen vill jag nämna att drygt 5 miljoner kronor har utgått i lokaliseringsstöd till fem olika företag inom ljusdalsregionen, som under de senaste fyra åren har investerat totalt cirka 12 miljoner kronor i industribyggnader och maskiner.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

Man kan väl om svaret säga att det är positivt när det gäller hjälpen till de drabbade arbetstagarna men kanske mindre tillfredsställande i fråga om åtgärder till hjälp för bygden som sådan. Sysselsättningssvårigheterna drabbar ju inte bara de enskilda arbetstagarna, vilket dock är svårt nog — ja, det kan innebära något av en tragedi för dem som drabbas av arbetslöshet, i synnerhet när, såsom i vissa fall skett här i Ljusdal, detta hänt två makar. Men företagsnedläggningen och arbetslösheten drabbar även bygden. Man löser inte problemen bara genom att flytta människorna eller ordna med beredskapsarbeten och omskolning. Sådana åtgärder är i och för sig värdefulla, men de är inte tillräckliga. För en bygd som kämpar med avfolkningsproblem — och det gör man tyvärr inom ljusdalsregionen — kan en avflyttning, även om den inte är av särskilt stor omfattning få mycket negativa verkningar. Detta gäller framför allt om underlaget för den samhälleliga servicen redan tidigare närmat sig en undre gräns. Jag tänker i det sammanhanget på skolväsendet, sjukvården o. d. Jag vill inte påstå att ett sådant läge råder i ljusdalsregionen, men vi måste faktiskt se mycket allvarligt på situationen just nu. Det är ett livsintresse för oss att det skapas nya sysselsättningsmöjligheter inom regionen och att vi verkligen får den hjälp vi behöver. Det borde ju inte vara omöjligt att få nya företag lokaliserade till Ljusdal. Där finns god miljö, god samhällelig service och gott om arbetskraft. Ljusdal är en mycket viktig centralort för en stor del av landskapet Hälsingland. Jag vet också att åtminstone ett företag är berett att förlägga tillverkning till Ljusdal om staten bara svarar för vissa beställningar — detta är det krav som man ställt för att starta verksamheten. Jag är övertygad om att inrikesministern förstår oss när vi ser allvarligt på situationen just nu. Vi hade ju redan innan företagsnedläggningarna aviserades en betydande arbetslöshet; den har ökat med cirka 70 procent sedan samma tid föregående år. När nu dessa företagsnedläggningar kommer till blir situationen utomordentligt allvarlig. Jag tror att statsrådet är beredd att hjälpa oss. Låt mig endast understryka att det måste bli fråga om konkreta hjälpåtgärder i form av ökade sysselsättningsmöjligheter och att det är nödvändigt att hjälpen kommer snabbt.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för den redogörelse han nyss lämnat i anledning av min fråga :rörande sysselsättningssvårigheterna inom ljusdalsregionen. Problemet har främst aktualiserats :genom den nedläggning som två företag inom regionen i dagarna varslat «om. För det hundratal anställda som kommer att friställas gäller det nu närmast vilken annan sysselsättning som står att få. I det kärva arbetsmarknadsläge som råder är svårigheterna att pla «cera om arbetskraften självfallet större än vanligt. Inom länet är antalet arbetslösa nu uppe i, noga räknat, 3 317 personer. Jag vill gärna instämma i vad inrikesministern i går sade i ett tal i Gävle. Han framhöll bl.a. att det i nuvarande läge blir alltmer klart vilken betydelse lokaliseringspolitiken får för att stimulera en expansion i näringslivet. Inom ljusdalsregionen behöver vi konkreta hjälpåtgärder och, framför allt, en be "tydande basindustri. Jag vill i detta sammanhang kraftigt understryka — det framgår väl också av statsrådets svar — att de kommunala myndigheterna i Ljusdal gör berömvärda ansträngningar för att intressera företag för etablering i orten och för att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter. Ljusdalsregionen är dessutom en trakt som har alla förutsättningar att expandera, om den bara kan få en or .dentlig basindustri. Det är också där för vi har velat aktualisera frågan hos regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna. På denna punkt skulle jag naturligtvis i dag ha önskat att inrikesministern i sitt svar hade kunnat peka på några mera konkreta åtgärder än vad som framgår av svaret. Jag vill ändå uttala den förhoppningen att inrikesministern med sitt intresse för dessa frågor inte glömmer bort ljusdalsregionen när det gäller att bevilja lokaliseringsstöd och främja möjligheterna att skapa sysselsättning inom denna framåtsträvande region.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har alldeles rätt i att de kommunala myndigheterna gör lovvärda ansträngningar att försöka få företag lokaliserade till ljusdalsregionen. Jag har haft anledning till kontakter med dem i detta avseende vid åtskilliga tillfällen och är självfallet beredd att ge dem allt det stöd jag kan.

Enligt de uppgifter jag har inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen finns det en gemensam utredningskommitté med representanter för länsarbetsnämnden i Gävleborgs län och kommunerna i ljusdalsregionen som gör en »undersökning om de olika industriföretagens möjligheter till utvidgning och expansion». Det gäller alltså befintliga företag. Vidare sägs det: »Under förutsättning att erforderliga lokaliseringsmedel ställes till förfogande för sådana ända mål beräknas ca 100 personer kunna sysselsättas vid företag inom ljusdalsregionen.» Jag har bara att säga att företagen och kommunerna är välkomna med sina ansökningar till arbetsmarknadsmyndigheten eller att — om dessa är av sådan storlek att de går till Kungl. Maj:t — lägga dem under våra ögon. Är det fråga om seriösa företag, kommer de att få erforderligt stöd. Det problem, herr talman, som vi står inför är att i detta konjunkturläge kunna påverka företag till utbyggnad och till lokalisering. Här gäller det att med gemensamma krafter söka nå kontakter med företagen. Situationen i Gävleborgs län, inbegripet Hälsingland, är besvärlig — jag är den förste att medge det — men den saknar heller inte ljuspunkter. Den förra veckan meddelade utbyggnaden av L M Ericssons företag i Söderhamn och Hudiksvall tillhör de glädjande inslagen i den del som vi ser framför oss. Kanske man alltför litet upplyser om och diskuterar en pågående industriexpansion. Den genomförda utbyggnaden i L M Ericssons regi kommer ju att medföra mer än 600 nya anställningsplatser i Gävleborgs län. Det hjälper inte ljusdalsregionen i detta ögonblick, kan man invända. Givetvis gör det i och för sig inte det, men det visar ändå att det finns möjligheter, att det finns företag som är inne i ett expansivt skede. Dem får vi naturligtvis söka ta kontakter med. Herr Westberg ansåg att de besked som jag har lämnat beträffande den mer långsiktiga utvecklingen var mindre tillfredsställande. Lokaliseringsproblemet har jag redan diskuterat. De åtgärder, som vi i allmänhet är beredda att vidta i glesbygdsområden, innefattar även denna region — det må sedan gälla det speciella glesbygdsstödet eller den utvidgade = lokaliseringspolitiska verksamheten. Jag anser, herr talman, att det är angeläget att i samverkan söka åstadkomma resultat. Det gör man genom en vidgad kontaktverksamhet med företag som är påverkbara för en lokalisering eller en expansion.
Herr talman! Jag är medveten om de svårigheter som i dag föreligger för vissa orter att dra till sig industri och företag. Därför gläder det mig när inrikesministern nu säger att regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen är beredda att lämna de kommunala myndigheterna i Ljusdal allt det stöd som de kan ge. Jag kanske därmed har anledning att se något ljusare på möjligheterna för ljusdalsregionen. Det lokaliseringsstöd som ljusdalsorten kan påräkna kan naturligtvis bidra till att den situation som nu råder förbättras, vilket jag livligt hoppas. Jag tackar därför inrikesministern för det stöd som han har sagt sig vara beredd att i fortsättningen ge ljusdalsregionen, och som ger mig anledning hoppas på en gynnsam utveckling.
Herr talman! Också jag vill uttala min tillfredsställelse med att inrikesministern lovat stödja de positiva åtgärder som på lokalt håll kan vidtagas för att vidga sysselsättningsmöjligheterna. Redan nu på lördag skall vi samlas till en stor konferens för att diskutera vad som kan göras för Ljusdals framtid, och självfallet skall vi försöka göra allt vad vi kan.

Statsrådet sade att det för närvarande är svårt att få företag intresserade av att starta verksamhet i t.ex. ljusdalsorten. Ett företag har redan visat intresse av lokalisering dit, men man fick inte de beställningar som man behövde för att kunna starta verksamheten. Om det skall bli någon lokalisering hänger alltså på i vad mån statsmakter na kan ge det stöd som erfordras för att ny verksamhet skall komma i gång. Inrikesministern sade också att det finns vissa ljuspunkter — han talade om vad som hänt på andra håll i Hälsingland, och jag vet att han i ett tal i Östersund har sagt att folk från Ljusdal kan flytta dit. Men som han själv också antydde hjälper det inte oss i Ljusdal. För oss gäller det att bereda så många människor som möjligt sysselsättning i orten och inom regionen.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att i rådande arbetsmarknadsläge bereda dem sysselsättning som i vår slutar sin värnpliktstjänstgöring. Antalet värnpliktiga som slutar sin tjänstgöring under våren uppgår till drygt 30 000. Praktiskt taget samtliga rycker ut under april. I samband med utryckningen kommer i likhet med tidigare år vissa av arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och försvarsstabens personalvårdsbyrå i samråd beslutade åtgärder att vidtas för att underlätta de värnpliktigas övergång till arbetsmarknaden. Information om arbetsmarknaden, <arbetsförmedlingsservice, efterfrågan på arbetskraft, utbildningsmöjligheter, olika former av studiestöd inberäknat utbildningsbidrag m, m. kommer att delges de värnplikliga i tre specialnummer av tidskriften Arbetsmarknaden. Dessa specialnummer kommer att distribueras till de värnpliktiga. Länsarbetsnämnderna har anmodats att efter samråd med de militära personalvårdsorganen så långt möjligt genom kollektiv information vid förbanden och genom arbetsmarknadsverkets regionalradioprogram <understödja och komplettera den centralt hedrivna informationen. Liksom tidigare år kan man räkna med att en stor del av de värnpliktiga som före inryckningen haft förvärvsarbete kommer att återvända till sir förra anställning. För att vidga de värnpliktigas utbildningsval och för att kunna hålla en viss beredskap för ökade utbildningsbehov kommer genom skolöverstyrelsens försorg möjligheter till extra intagning av elever vid yrkesskolor inom det ordinarie utbildningsväsendet att ordnas i anslutning till utryckningen. Möjligheterna att erbjuda de utryckande värnpliktiga omskolning har ökat genom regeringens beslut att sänka åldersgränsen för deltagande i omskolning till 20 år för dem av de värnpliktiga som tidigare haft förvärvsarbete.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Svaret är något mer nyanserat än vad som framhålles i en artikel, som publicerades i pressen några dagar efter det att jag framställt frågan. Det hette där: »Dagens glada nyhet för 35000 värnpliktiga som muckar i vår: Det finns jobb åt er!» Något längre fram skrev man: »Var har man ännu ingen aning om. På något sätt brukar det dock ordna sig. De unga som muckar tillhör den del av arbetskraften som har lättast att få arbete.» Anledningen till att jag framställt min fråga är ganska självklar. Vi har ett arbetsmarknadsläge som är pressat. Inrikesministern framhöll att antalet värn pliktiga som slutar sin tjänstgöring under våren uppgår till ungefär 30 000. Det rör sig i varje fall om mellan 30 000 och 35 000 i slutet på april. Jag tror inte att denna kategori är den som har det lättast att få arbete i detta läge. Svårast är det givetvis för den äldre arbetskraften, men jag skulle tro att det, om man gör en utredning — och en sådan kanske är genomförd — kommer att visa sig att ungdomen har det synnerligen besvärligt för närvarande. Av svaret att döma torde det dess bättre ha gjorts åtskilligt i detta avseende, liksom andra år, men jag vill påpeka att läget i år är betydligt kärvare än det varit någon gång under de senaste efterkrigsåren. Jag vill få inrikesministerns svar kompletterat och ställer därför ytterligare några frågor. Först vill jag dock konstatera att detta också är en ungdomsvårdsfråga. De ungdomar som avslutar sin värnplikt utan att veta vad de 1 fortsättningen skall sysselsätta sig med kan nämligen bli ett svårt problem i ett läge som det nuvarande. Jag vill alltså i syfte att få svaret kompletterat ställa ytterligare ett par frågor. Har personalkonsulenterna vid förbanden den arbetskraft, som erfordras för att ta itu med den del av arbetet som de skall ta hand om? Kan man inte tänka sig att på detta område göra en snabbinventering för att få reda på hur de unga ser på sin framtida situation? En hel del av dem går givetvis till fortsatt utbildning och en hel del har arbete. Såsom inrikesministern framhåller torde det vara fråga om en tredjedel av ungdomarna. Det vore dock bra att få veta exakt hur många det rör sig om och gärna också att få reda på fördelningen på olika yrkesområden, så att man kan få ett bättre grepp på frågan. Jag tror inte att det skulle bereda så särskilt stora svårigheter för arbetsvården att klara denna uppgift. Slutligen är en omskolning, som inrikesministern talar om, givetvis nödvändig i många fall, men att omskola sig vid 20 års ålder är kanske litet bekymmersamt ibland.
Herr talman! Beträffande det sista som herr Hamrin i Kalmar sade vill jag svara att omskolning ju också kan innefatta en kompletterande utbildning eller en påbyggnadsutbildning, och därför tycker jag vi bör vara litet försiktiga med att använda begreppet omskolning, varmed ju egentligen menas att vederbörande nyutbildar sig för en annan uppgift än den han sysslat med tidigare. Det är inte bara det som det här är fråga om. Jag menar alltså att unga människor kan ha en utomordentlig nytta av en kurs på fyra—fem månader strax efter det att pojkarna har fullgjort sin värnplikt. Jag vill också fästa uppmärksamheten på det sista beskedet i mitt svar, att vi har sänkt åldersgränsen från 21 till 20 år. Det betyder att de ungdomar, som rycker in till militärtjänst vid 19 års ålder och kommer därifrån när de är 20, nu kan påbörja en sådan utbildning eller omskolning som de själva anser vara lämplig. Om jag sedan går baklänges i frågeställningarna, stannar jag ett ögonblick vid informationen. Redan före julledigheten tog man vid den militära personalvårdsbyrån i samråd med arbetsför : medlingen kontakt med de värnpliktiga vid regementena och uppmanade dem att sätta sig i förbindelse med arbetsförmedlingen och meddela sina sysselsättningsproblem vid = utryckningen. Detta var sålunda redan tre å fyra månader innan utryckningen blev aktuell. Vidare har det frågats huruvida personalvårdsorganisationen vid regementena är tillräcklig. Jag vill svara att i den mån man behöver stöd eller hjälp av arbetsmarknadsmyndigheterna kommer man att få det. Jag föreställer mig att det kommer att bli där som i skolorna att man begär en medverkan av dem som direkt är sysselsatta med de arbetsförmedlande uppgifterna. Sedan har jag ingen erinran att göra mot herr Hamrins i Kalmar allmänna kommentar. Besvärligheterna är stora just nu. Men hittills har det varit så att vi under vårmånaderna fått en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden, och vi har inte kunnat finna att utvecklingen kommer att väsentligt avvika från tidigare mönster i det avseendet. Det är i varje fall vår förhoppning. Jag vill också rikta uppmärksamheten på de senaste arbetslöshetssiffrorna, alltså den arbetslöshetsstatistik som offentliggjordes för bara någon dag sedan. Där redovisas att metallarbetarnas arbetslöshetskassa hade 7 procent färre arbetslösa i mitten av januari än i mitten på december. Detta betyder sålunda att en ökad verksamhet har kommit i gång. Vi hoppas att den trenden kommer att fortsätta. De maskinbeställningar, som möjliggöres av frisläppta investeringsfondmedel, och de särskilda beställningar, som lägges ut med användande av statsbidrag, kommer säkerligen att påverka verkstadsindustrin och resultera i en ökad arbetskraftefterfrågan, som vi hoppas att de unga kommer att få del av. Jag skulle vilja rikta en uppmaning till ungdomarna att använda sig av de möjligheter som erbjudes till yrkesutbildning och omskolning. I det ungdomsprogram som arbetsmarknadsmyndigheterna i samverkan med skolöverstyrelsen sänt ut erbjöds 10000 nya platser vid yrkesskolor. Men tyvärr var det vid årsskiftet inte mer än 3 000 ungdomar som hade tagit detta tillfälle i akt. Det tycker jag är litet beklagligt. Där skulle vi vilja möta en mera aktiv, för att inte säga positiv, attityd från ungdomen själv.
Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över den tendens som siffrorna från den senaste räkningen utvisar. Ingen kan väl ha någon annan uppfattning än att om trenden nu verkligen vänder, så skall vi vara glada för det. Beträffande omskolningsverksamheten vill jag, för undvikande av missförstånd, framhålla att jag i princip inte har någonting emot omskolning, om man i detta begrepp inkluderar också vidareutbildning vid unga år. Det gäller alltså närmast en strid om ord. Jag har med stort intresse tagit del av arbetsmarknadsstyrelsens meddelande av den 5 december 1967 rörande de åtgärder som vidtages. Jag tror det är ett riktigt grepp när det gäller att försöka lösa dessa problem. Vad jag med min enkla fråga velat påpeka är att problemen i år är större än någonsin och att vi måste vidtaga åtgärder för att klara frågan på ett vettigt och hyggligt sätt.
Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att lösa de arbetslöshetsproblem som kommer att uppstå vid Gefas nedläggning i Nykroppa, och herr Mossberg har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skapa nya arbetstillfällen eller andra aktiviteter för dem som drabbas av industrinedläggelser och personalinskränkningar i Värmland. Frågorna berör samma problem och det synes därför lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. För att motverka arbetslösheten i Värmland har olika åtgärder vidtagits. Sålunda har arbetsförmedlingsverksamheten intensifierats. Vidare lämnas ekonomiskt bidrag vid omflyttning och bedrivs arbetsmarknadsutbildning i stor omfattning. Under år 1967 deltog i medeltal varje månad 820 personer inom länet i sådan utbildning. Verksamheten kan snabbt vidgas så att den ger utrymme för ytterligare 400—500 personer. Den 15 januari var 900 personer placerade i beredskapsarbeten och under de följande vintermånaderna kan cirka 1200—1 300 personer beredas sysselsättning i sådana arbeten. Genom utökning av kvoterna för bostads-, skol-, sjukhusoch ålderdomshemsbyggande beräknas sysselsättningen inom byggnadsverksamheten under vintern ha tillförts cirka 600 arbetstillfällen. Efter den 1 juli 1965 har lokaliseringsstöd utgått till 39 företag i länet med 54 miljoner kronor. Den totala investeringskostnaden för dessa projekt uppgår till 100 miljoner kronor. Investeringarna har också stimulerats genom frisläppandet av investeringsfonderna. Beträffande speciellt situationen i Nykroppa kan jag nämna att undersökningar pågår om förutsättningarna för att lägga ut en statlig industribeställning i syfte att uppehålla sysselsättningen.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är det dystra sysselsättningsläget i Värmland, vilket tyvärr synes bli värre undan för undan. Strukturförändringarna får allt större omfattning, och vi upplever så gott som dagligen långtgående friställningar eller varsel om sådana. Det är arbetsvilliga människor — stundom med lång anställningstid — som rationaliseras bort. Det hemska i det hela — om jag får använda detta uttryck — är att en minoritet av befolkningen direkt, genom arbetslöshet av kortare eller längre varaktighet, får betala priset för en utveckling som det är meningen skall gagna oss alla. Jag tycker inte det bör vara så att den enskilde arbetstagaren, och i regel den som har det sämst, skall betala priset för de allmänna framstegen på detta sätt. Nej, vi skall alla i solidaritetens namn vara med och betala. Sådana här omställningar är väl mest kännbara för dem som direkt drabbas därav, men de går också ut över ifrågavarande kommuner och de där kvarboende. Jag har tyvärr inga förslag till konkreta hjälpåtgärder på området att framföra, men jag har velat erinra om de svårigheter som många människor får vidkännas till följd av strukturomvandlingen. Och jag vill gärna tillägga, att det finns väl ingen sysselsättningspolitik och inte heller någon arbetsmarknadspolitik som i alla svåra lägen kan garantera omedelbar hjälp i form av nytt arbete eller andra aktiviteter. Trots att vi här i landet i mer än 30 år har fört — som jag vill kalla det — en högsysselsättningspolitik och även under samma tid har upplevt en människovårdande arbetsmarknadspolitik blir många människor drabbade av det omilda öde som jag nu talar om. Det är därför mycket glädjande att det för det nya budgetåret föreslås ökade resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vad gäller speciellt Värmlands svåra belägenhet bör man inte råka i panik. Låt oss se lägets verkliga allvar och med enade ansträngningar, med lugn och sans ta oss an svårigheterna! Det tror jag gagnar det hela bäst. Inrikesministern anger i sitt svar en hel del åtgärder som jag inte behöver räkna upp. De är mycket glädjande. Jag tror dock att det måste till flera speciella åtgärder för att hjälpa de många strukturrationaliseringsoffren i den landsdel som min fråga berör.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga med anledning av uppgiften att ett stort antal personer är upptagna i folkbokföringen som sinnesslöa eller sinnessjuka med därmed sammanhängande äktenskapshinder, trots att de av allt att döma är fullt friska och generellt äktenskapshinder på grund av tidigare mentala besvär inte längre föreligger. De förhållanden som här påpekas måste självfallet betecknas som - otillfredsställande. Centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, som svarar för tillsynen över kyrkobokföringen, har sin uppmärksamhet riktad på problemet. Givetvis skall förhållandena rättas till.
Herr talman! Enligt en undersökning som tidningen Expressen gjort genom att ringa runt till samtliga pastorsexpeditioner i landet har det visat sig att inte mindre än 60 811 personer står antecknade som sinnesslöa eller sinnessjuka i våra kyrkoböcker. Det är ungefär 0,8 procent av befolkningen - eler cirka 40 000 flera än vad som enligt uppskattning av. den tidigare medicinalstyrelsen motsvarar verkligheten. I själva verket är det-alltså 40 000 friska människor som står antecknade. : Denna uppgift: publicerades bara två —tre dagar innancentrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden utfärdade sina nya instruktioner — den nämnd som socialministern säger har sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. De nya instruktionerna var i stort sett identiska med de gamla. För de flesta människor innebär dessa anteckningar ingenting, eftersom de aldrig aktualiseras. Men för många kan de få ganska tragiska följder. Detta är vad som kan hända. En ung man drabbas av Ööveransträngning under sin studietid. Hans tillstånd är tillräckligt allvarligt för att det skall krävas sjukhusvård. Han tas in på ett mentalsjukhus, vars läkare enligt de tidigare instruktionerna anmälde intagningen till pastorsämbetet. Där gjordes anteckningen SSJ — sinnessjuk —- i kyrkoboken och i personakten. Efter några veckor skrivs patienten ut, i stort sett fri från besvär, men eftersom han inte är helt symtomfri står anteckningen kvar i kyrkoboken. Så småningom blir han helt frisk. Han återupptar sina studier, tar sin examen, får en ansvarsfull befattning i förvaltningen eller på annat håll och hela sjukhusvistelsen glöms bort. Men så kommer den obehagliga överraskningen när han skall ta ut lysning. Då möts han nämligen av beskedet att kyrkoboken innehåller en uppgift om att han är sinnessjuk och att han inte kan få något äktenskapsintyg innan han visat ett friskintyg. Det kan vara en okomplicerad sak att ordna detta, men det är lätt att förstå att det för ett ungt par måste innebära en allvarlig psykisk chock att få en sådan upplysning utan att vara förberedd på den. Denna situation har också lett till att Kungl. Maj:t har dragit in bestämmelserna om att anteckning måste göras vid intagningen — man menar väl att i den mån det anses föreligga äktenskapshinder kan uppgift härom lämnas på annat sätt. De gamla anteckningarna, alla de 60 000 anteckningar som finns i kyrkoböckerna, skall emellertid stå kvar. Man måste fråga sig varför. De är inaktuella, de fyller ingen praktisk uppgift, de drabbar ganska godtyckligt eftersom praxis varit varierande under en lång tid. Framför allt står de i bjärt kontrast till en modern och human syn på mentalsjukvårdsproblemen, och därför borde de försvinna. Om en person har en så grav psykisk störning att det är motiverat att införa äktenskapshinder, är han i regel redan omhändertagen och känd av samhället; då behövs inte anteckningen. För övrigt är anteckningen i praktiskt taget samtliga fall felaktig och måste rättas till genom en tidsödande, psykiskt påfrestande och onödig läkarundersökning. Jag kan inte se något skäl till att anteckningarna skall finnas kvar. I den mån socialministerns svar att förhållandena skall rättas till innebär att anteckningarna skall strykas omedelbart och utan onödigt dröjsmål, har jag fått ett tillfredsställande svar. Om det däremot innebär någonting annat har jag fått ett mycket otillfredsställande svar.
Herr talman! Det problem som herr Ullsten har tagit upp berör flera departements verksamhetsområden. Det gäller delvis mycket komplicerade spörsmål, som det inte är möjligt att i detalj belysa inom den tid som står till förfogande för en enkel fråga. Jag skall emellertid ta upp några punkter. Herr Ullsten gick igenom frågan på sitt sätt. Man skall emellertid komma ihåg att sinnessjukdom och sinnesslöhet enligt giftermålsbalken utgör äktenskapshinder. Den som är sinnessjuk eller sinnesslö får inte ingå äktenskap utan tillstånd av socialstyrelsen. På grundval av framlagda betänkanden och nordiska <departementsöverläggningar förbereds för närvarande inom justitiedepartementet förslag till vissa ändringar i giftermålsbalken. Dessa förslag berör bl.a. giftermålsbalkens bestämmelser om medicinska äktenskapshinder. Enligt vad jag inhämtat bedrivs arbetet efter följande riktlinjer. nesslö skall i princip stå kvar men med en modernare utformning. Kommitté förslagen om en utvidgning av hindret till allvarliga former av psykopati följs inte. De nuvarande bestämmelserna om äktenskapshinder vid epilepsi och vid venerisk sjukdom i smittsamt skede skall upphävas. Avsikten är att lagförslagen skall remitteras till lagrådet under våren 1968. Det kan tilläggas att det råder så gott som fullständig nordisk enhet i dessa frågor. Jag har velat framhålla detta inledningsvis och som en väsentlig bakgrund. Låt mig så, herr talman, göra ett tillägg. Fram till den 1 januari 1967 ålåg det överläkare vid mentalsjukhus och likaså föreståndare för särskola eller vårdsanstalt för psykiskt efterblivna att göra anmälan till pastorsämbetet i fråga om sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Jag vill i detta sammanhang understryka, att anmälan om sinnessjukdom inte fick göras förrän det till fullo utrönts att patienten var sinnessjuk. När det gäller överläkare med anmälningsskyldigheten förbunden med åläggandet att ge pastorsämbetet besked om huruvida patienten var fri från symtom när vederbörande utskrevs från sjukhuset. I samband med att den nya lagstiftningen genomfördes på mentalsjukvårdens område upphävdes de bestämmelser om anmälningsskyldighet, som jag nu i korthet har redogjort för. Enligt övergångsbestämmelserna kvarstod dock skyldigheten att anmäla när en patient, som tidigare anmälts som sinnessjuk eller sinnesslö, var symtomfri vid utskrivningen. Att denna övergångsbestämmelse var nödvändig sammanhänger med att det vid denna tidpunkt alltjämt enligt folkbokföringsförordningen och enligt kyrkobokföringskungörelsen ålåg prästen i församlingen att i kyrkoböckerna anteckna den som var sinnessjuk eller sinnesslö. I praktiken lär det för övrigt sällan ha förekommit, i varje fall under senare år, att någon sådan anteckning gjorts annat än efter anmälan från läkare eller vårdföreståndare. Skyldigheten att göra anteckning var dock i princip inte knuten till en sådan anmälan. Enligt de nya regler för folkbokföringen, som antogs av föregående års riksdag och som tillämpats från den 1 januari i år, finns det inte längre någon i författning bestämd skyldighet för prästen i församlingen att göra anteckningar om förekomsten av sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Vad som närmare skall antecknas i kyrkoböckerna och andra register avgörs av centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, CFU. Hur man definitivt skall lösa frågan får bli föremål för fortsatta överväganden, och jag har givit ett klart besked på den punkten till herr Ullsten. Jag vill slutligen, herr talman, göra det tillägget, att det av herr Ullstens fråga framgår, att han närmast avsett att anteckningarna skall strykas för personer, som numera är fullt friska. En annan lösning vore att gå ett steg längre än herr Ulisten önskar och undersöka, om det är möjligt att stryka samtliga anteckningar om sinnessjukdom och sinnesslöhet i kyrkoböckerna. Denna fråga kräver emellertid särskilda överväganden, och jag skall inte diskutera den i detta sammanhang.
Herr talman! Nej, jag menar inte att man skulle begränsa strykningarna till sådana antecknade, som man förutsätter är helt friska. En sådan åtgärd tror jag dessutom skulle vara ganska svår att genomföra, eftersom man då ändå tvingas göra en undersökning. Det enda sättet att lösa detta problem är att stryka anteckningarna helt och hållet eller att inte fästa något avseende vid dem. Socialministerns uttalande i svaret att förhållandena skall rättas till har ju ingen faktisk innebörd annat än om socialministern instämmer i att dessa anteckningar inte längre fyller någon veltig uppgift utan kan strykas. Om man inte stryker dem, rättar man nämligen inte till: förhållandet utan detta kvarstår då för de personer, beträffande vilka dessa anteckningar gjorts. Samtidigt som en rad kommittéer och statliga utredningar, som varit inne på denna fråga, inte vågat föreslå att anteckningsskyldigheten skall upphöra utan endast har velat göra modifikationer i denna, såsom att den skall gälla bara i mentalt hänseende gravt störda, har dessutom Kungl. Maj:t själv föregripit lagstiftningen genom att upphäva den aktuella kungörelsen och helt avskaffa anteckningsskyldigheten. Man kan säga att det för kommitténs del var logiskt att inte kräva att de gamla "anteckningarna skulle strykas, eftersom det ansågs att de behövdes. Men då är det knappast logiskt av Kungl. Maj:t att för det första föreslå att några nya inte skall antecknas och för det andra att de gamla anteckningarna skall vara kvär, med den restverkan de tidigare haft. Hela systemet blir då mycket godtyckligt. Den statliga kommitté som sysslat med frågan om fysiskt äktenskapshinder har förklarat, att anteckningarna i icke ringa omfattning har tillkommit på otillräckliga grunder. Det är alltså en godtycklighet. En annan är att praxis har varierat. Den ene läkaren har antecknat en person med äktenskapshinder, den andre har inte gjort det. Det har varierat från tid till annan, Och nu får vi den verkliga godtyckligheten genom att personer som togs in innan anteckningsskyldigheten upphörde kan bli antecknade, medan de som kommer in efteråt inte blir det. Såvitt jag förstår finns det ingen annan möjlighet att rätta till dessa förhållanden än att stryka de gamla anteckningarna. Det finns desto större skäl att göra det som de inte fyller någon som helst praktisk uppgift men kan drabba den enskilde mycket hårt och på ett orimligt sätt.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat, om jag vill medverka till att sådana bestämmelser utfärdas, att recept och remisser från läkare utskrivs på maskin eller textas för hand för att undvika att allvarliga missförstånd uppstår. Vad beträffar remisserna föreskrivs i allmänna läkarinstruktionen, att varje läkare vid utfärdande av intyg eller utlåtande skall iaktta synnerlig omsorg och samvetsgrannhet samt ställa sig till efterrättelse de anvisningar, som medicinalstyrelsen — numera socialstyrelsen — meddelar. I ett cirkulär den 1 juni 1964 har medicinalstyrelsen lämnat anvisningar om hur läkarintyg skall skrivas. I cirkuläret föreskrivs att, om ett läkarintyg skrivs för hand, skall stilen göras så tydlig, att den utan svårighet kan läsas. I medicinalstyrelsens receptkungörelse sägs bl.a., att recept skall avfattas tydligt och utan sådana förkortningar eller ändringar som kan föranleda tveksamhet rörande dess rätta tolkning. Apotekspersonalen är skyldig att begära förtydligande eller rättelse från receptutfärdaren om ett recept är otydligt. Varje recept kontrolleras rutinmässigt av minst två personer på apoteket innan medicinen lämnas ut. För kraftigt verkande läkemedel finns en fastställd maximaldos, och apoteket skall särskilt kontrollera att denna dos inte överskrids. Årligen utfärdas här i landet ungefär 35 miljoner recept. Under de senaste tre åren har medicinalstyrelsens disci plinnämnd enligt vad som upplysts behandlat sammanlagt fem fall i vilka läkare utfärdat svårläsliga recept. Endast i ett av dessa fall har en felexpediering skett, dock utan att patienten fått någon skada. I de andra fallen har felexpediering undvikits, men läkaren har tilldelats varning och i ett fall uppmanats att i fortsättningen skriva sina recept på maskin. Ett krav på att läkarna alltid skall använda maskinskrift vid utfärdandet av recept torde inte vara praktiskt genomförbart. Det är inte heller troligt att en generell föreskrift om att recept skall textas skulle medföra ökad säkerhet. Jag anser det angeläget, att socialstyrelsen även i fortsättningen uppmärksamt följer utvecklingen på området och vidtar de åtgärder som kan anses påkallade.
Herr talman! Jag ställde min fråga till socialministern för en tid sedan, därför att det i pressen hade förekommit skildringar av hur en läkare i Norrland hade kritiserat en viss myndighet för att den inte ville utfärda en lokal bestämmelse om att läkarrecept och läkarremisser borde vara utskrivna på maskin för att undvika misstolkningar. Nu framgår det av socialministerns svar för vilket jag tackar, att det finns av medicinalstyrelsen, numera socialstyrelsen, utfärdade bestämmelser som stadgar att recepten skall skrivas på läsligt sätt. Tydligen är det så, att bestämmelsernas efterlevnad klickar, kanske inte överallt men förmodligen ganska ofta. Att döma av bestämmelserna rörande kontroll av handstilens läsbarhet utgår ifrågavarande myndighet från att det även i fortsättningen kommer att förekomma svårläst handstil på recept från läkare. Trots vad socialministern sagt i sitt svar måste jag därför vidhålla att jag finner rådande ordning otill fredsställande. Det är helt enkelt för riskabelt att tillåta att recept och remisser skrivs ut för hand. Man måste ju ha en omfattande kontrollapparat, med en mängd personer inkopplade, för att tolka recepten, så att det inte uppstår några fel. — Det är glädjande att disciplinnämnden inte haft så många fall att redovisa. Men jag skulle tro att ganska många missöden kunnat undvikas genom att kontrollen har varit så ingående. Då inställer sig frågan: Är det rationellt att ha så många människor sysselsatta för att tolka läkarrecept och läkarremisser? Socialministern sade att det årligen här i landet utfärdas ungefär 35 miljoner recept. Om alla dessa skall kontrolleras noggrant, så att det inte kan bli några missuppfattningar på grund av svårläst handstil, blir det enligt min mening en orimlig tidsåtgång. Och hela denna apparat måste till bara därför att man — som socialministern säger — inte anser det vara praktiskt genomförbart att kräva att läkarna alltid skall använda maskinskrift vid utfärdandet av recept. Jag ställer helt enkelt den kompletterande frågan: Varför är det inte praktiskt genomförbart att kräva utskrivning på maskin? Det finns ju på olika områden så många bestämmelser som förutsätter insatser av olika slag från medborgarnas sida. Varför skulle det då inte kunna krävas att läkarna skall använda maskinskrift på recept och remisser? Läkarna har ju en mycket viktig uppgift i samhället, och om de skriver med slarvig handstil kan följden rent av bli döden för en patient. Och om någon läkare är obildbar i fråga om maskinskrivning kan väl läkarens biträden — sköterskor och andra — hjälpa till. Jag vill också fråga varför inte en föreskrift om att recept skall textas skulle kunna medföra ökad säkerhet. All textad skrift är ju tydligare än skrivstil. Herr talman! Vi kan inte bara vänta på att något fasansfullt skall inträffa. Jag anser det inte acceptabelt att endast — som socialministern sade i slutet av svaret — låta socialstyrelsen uppmärksamt följa utvecklingen på området och vidtaga de åtgärder som kan anses påkallade. På det sättet gör man ju alltid. Nej, situationen är så allvarlig att det är påkallat med skärpta åtgärder för att se till att skriften på recept och remisser är läsbar.
Herr talman! Kontrollen av recepten avser inte bara handstilens tydlighet utan även receptens rent medicinska innehåll — dosering etc. Det är utomordentligt viktigt att en noggrann kontroll härvidlag sker på apoteken, såsom jag redogjort för i mitt svar. Låt mig tillägga att åtskilliga läkare redan skriver sina recept på maskin men att det stora flertalet alltjämt skriver för hand. Eftersom allt bör göras för att öka säkerheten vid läkemedelshanteringen är en övergång till maskinskrivna recept önskvärd — det har jag klart sagt. Det är uppenbarligen en säkerhetsfråga av vikt att läkarnas recept och remisser är skrivna på sådant sätt, att varje möjlighet till feltolkning utesluts. Såsom framgått av mitt svar har denna säkerhetsfråga sedan länge uppmärksammats av de ansvariga myndigheterna, som har utfärdat åtskilliga föreskrifter i ämnet. Jag har också redogjort för detta. Otydligt skrivna recept innebär — det vill jag också understryka — betydande merarbete för apotekspersonalen. Det är även av denna orsak angeläget att läkarna bemödar sig om att följa de föreskrifter i detta avseende som finns i receptkungörelsen. Att direkt ålägga en läkare att texta eller skriva på maskin är dock enligt min mening i detta läge att gå ett steg för långt. Det är ju inte säkert att det textade receptet a priori blir tydligare. Man har emellertid uppmärksamheten riktad på frågan. Socialstyrelsen — tidigare medicinalstyrelsen — har under lång tid varit medveten om angelägenheten av att läkarna verkligen observerar detta problem. Jag har, herr talman, så tydligt understrukit detta i mitt svar, att det — låt mig hoppas det — i sig självt bör vara en appell i den debatt vi nu för.
Herr talman! Socialministerns senaste inlägg gav ett bättre uttryck för vad jag ville åstadkomma med min fråga. Han gick nu in på det jag berörde, nämligen den tidsspillan och den föga rationella ordning som är för handen då man måste sätta till arbetskraft för att läsa dessa handskrivna recept. Jag finner det mycket värdefullt att denna aspekt också kom fram. Den investering som läkarna till äventyrs måste göra för att skaffa skrivmaskiner tas igen på apoteken genom den tidsvinst man där gör då man inte behöver använda så mycken arbetskraft för att tolka recepten.
Herr talman! Herr Åkerlind har frågat, om jag är beredd medverka till ändring av lagen om allmän försäkring så att försäkringstagare i tunga och hälsovådliga yrken kan erhålla full pension redan före 67 års ålder. avlämnade betänkande fann kommittén att övertygande skäl talade mot en sådan differentiering. Vid införandet av lagen om allmän försäkring anslöt sig riksdagen till denna mening. I sitt av riksdagen godkända utlåtande uttalade därvid andra lagutskottet bl.a., att frågan borde lösas utanför den allmänna pensioneringens ram och att avtalsvägen syntes utgöra den lämpligaste lösningen. Därefter har frågan vid skilda tillfällen varit föremål för riksdagens prövning i anslutning till motionsyrkanden, senast vid 1967 års riksdag. Riksdagen har därvid intagit samma ståndpunkt. Jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i riksdagens ställningstaganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. I vårt högrationaliserade samhälle krävs det att varje arbetare skall kunna följa med i arbetstakten, men många äldre orkar inte det hur gärna de än vill. De är helt enkelt utslitna. En skogsarbetare som närmar sig pensionsåldern kan inte fullgöra samma arbetsinsats som 20—25 år tidigare. Samma problem kan uppstå för gruvarbetare, byggnadsgrovarbetare, stuveriarbetare och många andra. De människor som arbetar i tunga yrken har ofta en lägre lön än löntagarna i genomsnitt. De blir på grund av sin låga lön ytterligare drabbade genom att de får lägre ATP och lägre ersättning vid sjukdom. De får dessutom inte sällan mindre semesterersättning och kortare semester än grupper med tungt och ansvarsfullt arbete inom intellektuella yrken. Man talar ibland om utsugning. Det måste konstateras, att är det några som blir utsugna i vårt samhälle så är det arbetare i tunga yrken. Möjligheten för dem att få full ålderspension redan före 67 års ålder är en viktig trygghetsfråga. Jag är, herr talman, medveten om att svårigheterna att rättvist differentiera pensionsåldern är mycket stora. Det är möjligt att detta inte kan genomföras lagstiftningsvägen, men jag är inte övertygad om att det verkligen är omöjligt.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det finns många tunga och för människorna krävande yrken och att stora svårigheter kan uppstå för enskilda människor i dessa yrken då de kommer upp i åren — det problemet känner vi väl till. Jag har emellertid svarat på en fråga av herr Åkerlind om en ändring av lagen om allmän försäkring så att försäkringstagare i tunga och hälsovådliga yrken kan erhålla full pension redar före 67 års ålder. Frågan om att lagstiftningsvägen införa regler om lägre pensionsålder för vissa grupper reser onekligen många problem. Jag har framhållit att socialförsäkringskommittén på sin tid fann att det inte var möjligt att genomföra en rättvis värdering och indelning i grupper, bl.a. därför att yrken byter karaktär och människor byter yrken många gånger under sin levnad. Sannolikt kommer de att göra det i ännu större utsträckning i framtiden. Det är inte heller ovanligt att en arbetstagare i högre ålder övergår från tyngre till lättare arbete inom eller utom yrket. De varierande förhållandena inom näringslivet gör att ett behov av pensionsskydd före 67 år utöver det, som i vissa fall kan erhållas genom förtidspensionering eller genom anordningen med förtida pensionsuttag, föreligger inte bara för de i detta sammanhang aktualiserade grupperna utan också för andra grupper anställda. I sådana fall erfordras en kompletterande försörj ning för att fylla ut luckor mellan den generella pensionsåldern och den lägre avgångsålder som tillämpas eller aktualiseras inom vissa företag och yrken. Detta behov är svårt att på ett godtagbart sätt tillgodose inom den allmänna pensioneringens ram. Det skulle bli ytterst komplicerat att utan en fortlöpande mer individuell kontroll avgöra vilka arbetstagare som under sin aktiva tid fullgjort arbetsinsatser inom yrken med lägre pensionsålder i sådan omfattning, att rätten till den lägre pensionsåldern vore intjänad. Om för vissa grupper skall gälla förmånligare pensionsbestämmelser än för övriga grupper torde en särskild finansiering av de bättre pensionerna krävas. En sådan kan inte ordnas inom ramen för folkpensioneringen och svårligen inom ramen för tilläggspensioneringen. Jag har med dessa ord, herr talman, velat peka på att detta inte är någon lätt fråga. Den har också varit aktualiserad och diskuterad under lång tid inom fackföreningsrörelsen. Jag vill erinra herr Åkerlind om att den var uppe på LO:s senaste kongress 1966. Kongressen uttalade då den meningen, att man i första hand bör försöka lösa frågan avtalsvägen. Detta är vad riksdagen tidigare har uttalat, och jag har velat understryka detta i mitt svar.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig, om jag anser SJ:s nuvarande spårsystem med endast ett spårpar mellan Centralstationen och Årstabrons södra landfäste i Stockholm dimensionerat för att i full utsträckning, t.ex. vid rusningstid, tillåta förutom godsoch fjärrtrafik även den pendeltrafik varom = principöverenskommelse träffats år 1964. Vidare har herr Wiklund frågat när pendeltrafiken kommer att börja. Dubbelspåret mellan Stockholm &C och Årstabrons södra landfäste har enligt de uppgifter jag inhämtat kapacitet för både fjärrtåg och pendeltåg under alla normala trafikoch driftförhållanden. Häri inräknar jag även pendeltrafiken under rusningstid eftersom SJ:s godståg har sina trafiktoppar vid andra tider. Varken för SJ:s trafik eller för den kommande pendeltrafiken förutses något behov av ytterligare spår inom överskådlig tid. Det antal lokaltåg som SJ:s entreprenadåtagande omfattar enligt överenskommelsen med KSL bedöms som fullt tillräckligt för att ombesörja pendeltrafiken på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Såsom infödd stockholmare, uppvuxen här i Gamla stan, har jag funnit det naturligt att intressera mig speciellt för förhållandena i stockholmsregionen. Alldeles särskilt är detta fallet med frågor som rör holmarna i stadens centrum. Jag ber nu först att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. var ju mycket glädjande för invånarna 1 denna region. Staden har också tagit konsekvenserna genom ändrade arrangemang för trafikleder i anslutning till SJ:s spårområde norr om Centralstationen. De genomgående spåren i detta områdes norra del har därigenom kunnat utökas från tre till sex. Ett spårpar har därigenom helt kunnat reserveras för pendeltrafiken och ett för fjärrtrafiken. Norr om Centralen kan pendeltrafiken alltså försiggå oberoende av fjärrtrafiken. Jag besitter givetvis inte någon sakkunskap på järnvägstrafikens område, men jag vill påpeka att allmänheten i Stockholm nog har undrat om spårutrymmet söderut verkligen är tillräckligt för den beslutade pendeltrafiken. Man skall ju där använda ett enda spårpar för både pendel-, fjärroch godstrafiken. Det förefaller mig mot bakgrund av statsrådets svar som om utbyggnaden norrut varit onödig. Eller också är anledningen till olikheterna i utbyggnaden att det föreligger så stora skillnader i trafikintensitet norrut respektive söderut, att man räknar med att kunna klara pendeltrafiken söderut utan en utbyggnad av spårområdet motsvarande den som gjorts norrut. Man får nu hoppas att det verkligen kommer att bli möjligt att fullt ut klara pendeltrafiken, eftersom det är stora intressen som i detta sammanhang står på spel. Att bygga ut spårområdet söderut skulle ju också vara ett ytterst känsligt företag. Jag skulle föreställa mig att det därvid kunde bli nödvändigt att lägga spåren ungefär så, att de kom att gå rakt genom Riddarholmskyrkans kor. — Det är väl ingen som egentligen överväger denna möjlighet. har hört sägas att det vid rusningstid skulle komma att röra sig om 40 tåg per timme. Det förefaller i varje fall en lekman i trafikfrågor inte vara praktiskt möjligt med en sådan tågtäthet söder om Centralen. Men herr statsrådet har ju givit ett klart besked att det skall gå att klara detta, och då undrar jag bara åter, om man kanske har byggt ut spårområdet norrut i onödan?
Herr talman! Situationen när det gäller trafiken norrut är inte direkt jämförbar med trafiksituationen söderut. Norrut, mot Hagalund, är det nämligen bl.a. persontrafikbangårdarna som nödvändiggör en större kapacitet i den riktningen.